Fru talman! Pyry Niemi har frågat mig om jag gjort det ställningstagandet att det är dags att förlägga skjutfältsverksamheten vid Veckholm till annat skjutfält, alternativt genomföra en kraftfull minskning av antalet skjutningar och skjutdagar vid Veckholms skjutfält. Försvarsmaktens övnings och skjutfält är prövningspliktiga enligt miljöbalken.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 Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation är första prövningsinstans. Ett beslut kan överklagas till mark och miljödomstolen, som med ett eget yttrande ska överlämna ärendet till regeringen för prövning. År 2008 lämnade Försvarsmakten in en ansökan till länsstyrelsen i Uppsala län om miljötillstånd för Veckholms skjutfält. I maj i år meddelade Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen Försvarsmakten tillstånd till skjut och sprängningsverksamhet på skjutfältet. Vidare beslutade Miljöprövningsdelegationen om olika villkor för verksamheten. Miljöprövningsdelegationens beslut har överklagats, och ärendet bereds nu i mark och miljödomstolen. Som statsråd varken kan eller får jag kommentera ett pågående miljöprövningsärende.

Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag har stor respekt för ministerns tydliga ställningstagande eftersom det naturligtvis är att gå lite grann över ministerns befogenheter att ge ett sådant konkret svar, och det respekterar jag. Jag hade dock kanske hoppats på ett lite mer resonerande svar, vilket jag också tror att ministern förstår. Jag hoppas att vi kan föra ett mer principiellt resonemang om detta med militära övningsområden i samvaro med samhällsplanering, miljöstörningar, friluftsliv och rekreation i stället. Men först ska jag ge en beskrivning av varför jag skrev den här interpellationen. Veckholms skjutfält, som det här handlar om, ligger alltså i Mälardalen som är en av Sveriges mest expansiva regioner. Befolkningen där bedöms öka med drygt 1⁄2 miljon människor fram till år 2030. Det innebär att befintliga bosättningar, orter och städer i Mälardalen kommer att förtätas och växa i högre grad än i någon annan region i Sverige. Antalet människor som bor, lever, vistas och besöker Mälarregionen ökar i hög takt. Mälaren är en dricksvattentäkt för över 2 miljoner invånare. I Enköpings kommun, som jag vet att också försvarsministern känner väl till, ligger Veckholms skjutfält. Det utgörs av ett strandområde på 250 hektar samt 1 250 hektar vattenområde i norra Björkfjärden i Mälaren. Skjutfältets landområde är som skjutfält betraktat litet. Naturen är förhållandevis flack, vilket utgör en komplikation i sammanhanget eftersom få naturliga kulfång finns att tillgå. Den huvudsakliga skjutriktningen är österut mot Håbo och Bålsta tätort samt Upplands-Bro. Tryck och ljudvågor blir på grund av detta starkast i östlig riktning, det vill säga mot de tätt befolkade strandområdena samt givetvis ut mot Björkfjärden som är ett uppskattat rekreationsområde året runt. Veckholms skjutfält ligger således mitt i den expansiva Mälardalen som växer snabbt på grund av sitt strategiska läge med närhet till Stockholm, ungefär 30 minuter, och mycket god infrastruktur. Vad leder då detta till? Ingen vill bo och spendera sin fritid i närheten av ett skjutfält även om man befinner sig långt från skjutfältets gräns. Bullret i kombination med svårigheten att veta var gränsen går i vattenområdet gör att man flyr ett långt större område än själva skjutfältet. Det blir miljöförstöring i form av utökade blyutsläpp i vattnet. Det blir också stora säkerhetsproblem. Och det påverkar inte minst förmågan för kommuner som Enköping, Håbo och Upplands-Bro att göra bra befolkningsprognoser, bygga ut och så vidare. Även om jag vill ta ett lite mer generellt grepp är min principiella fråga till försvarsministern: Ser försvarsministern principiella utmaningar när det finns militära övningsområden som ligger i tätt befolkade områden? Det finns liknande diskussioner i Göteborg och Jönköping. Vilka utmaningar finns i det här sammanhanget? Hur skulle vi kunna utveckla dialogen mellan Försvarsmakten å ena sidan och samhället i stort, kommuner och landsting, å andra sidan för att kunna få en harmoni i sammanhanget? Försvarsmaktens uppdrag har ju också förändrats sedan de här skjutfälten bildades.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
I budgetpropositionen 2012 lämnade regeringen en utförlig redovisning av Försvarsmaktens övnings och skjutfält eftersom de är av central betydelse för att Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva den befintliga och framtida insatsorganisationen. För att kunna försvara hela Sverige måste Försvarsmakten ha tillgång till fält med skilda naturtyper och terrängförhållanden. Fälten måste finnas i olika delar av landet så att man öva i olika klimatförhållanden och terrängförhållanden. I linje med att det är Försvarsmakten som bestämmer var och hur insatsorganisationens förband ska utbildas och övas anser regeringen i propositionen att det är Försvarsmakten som ska bedöma vilka fält som ska behållas och vilka som ska avvecklas. Det kommenterade inte riksdagen i det beslutet. Men det är inte så att Försvarsmakten själva kan säga: Nu har vi ett övningsfält här. Vi har den ordningen att alla övnings och skjutfält ska miljöprövas enligt miljöbalken. Det finns en fastlagd ordning för det. Det är länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som är första instans. Sedan kan det, som i det här fallet, överklagas. I miljöprövningen får alla berörda lämna sina synpunkter. Sedan gör man en sammanvägning utifrån miljöbalkens bestämmelser. En viktig del av detta är att ta hänsyn till de olika riksintressen som kan föreligga. Riksintressena regleras i miljöbalken. De avser bland annat områden för yrkesfisket, områden med natur eller kulturvärden, områden som är viktiga för friluftslivet och områden av betydelse för totalförsvaret. Det står också mycket tydligt att om flera riksintressen kolliderar inom samma område ska försvarsintresset ges företräde enligt miljöbalken. Det finns en god ordning för detta. Jag vill också understryka att det är Försvarsmakten som ansvarar för utformningen av ansökan om miljötillstånd och inte regeringen, och sedan är första instans miljöprövningsdelegationen. Som när många intressen är samlade kan vi se en konflikt mellan olika intressen. Det är därför som vi har den ordningen att intressena är fastlagda i miljöbalken, och den är beslutad av riksdagen.
Fru talman! Tack för resonemanget, försvarsministern! Men det blev lite kort om just utmaningar. Det kommenterade försvarsministern precis i slutet. Den här utmaningen där Försvarsmakten och försvarsintresset ska ligga högst upp när det gäller riksintressen kan få en annan märklig konsekvens. Det tror jag att försvarsministern också känner till. Vissa områden kommer i princip att ha en våt filt över sig eftersom det inte går att planera exempelvis byggnation. Man kan inte planera för rekreation eller friluftsliv. Man har inga möjligheter att göra rimliga befolkningsprognoser i de områdena heller eftersom Försvarsmakten kommer att kunna hävda ett riksintresse och säga: Vi ligger där vi ligger och har legat där i flera år. Vi fortsätter att bedriva vår skjutning. Och vi kommer kanske att hamna i ett läge där kommer att behöva lite mer skjuttillstånd. Jag raljerar möjligen, men i alla fall. Det här är en jättekomplicerad process. Å ena sidan måste Försvarsmakten vara en del av Sverige - så är det ju - för att försvara Sverige vid ett eventuellt hot. Samtidigt måste också Försvarsmakten vara en del av Sverige under perioder när det inte finns potentiella hot. Den samvaron och den utmaningen är oftast mer förekommande, eftersom Sverige faktiskt inte har befunnit sig i krig sedan för lite drygt 200 år sedan. Vi är i ett läge där civilsamhället - kommunerna, landstingen och människorna i dem - kräver mer av de exploateringsytor som finns, för de blir färre och färre. Vi ser problematiken i Stockholm, men vi ser den också i Mälardalen. Det gör att till exempel bullerstörningar, riskavstånd och säkerhetsavstånd kan hävdas, vilket i sin tur gör att bostadsområden och samhällsplanering i stort hämmas för kommunerna. Stockholmsregionen, i det här specifika fallet, får svårt att växa i den riktningen, eftersom en del av det område där den skulle kunna växa de facto inte kan göra det av skälet att Försvarsmakten kan hävda riksintresse och säga: Nej, det här skjutfältet behövs för övningsverksamhet. Jag har respekt för det, för jag vet hur viktig Enköpings garnison är. Jag vet hur viktig den är när det gäller arbetstillfällen. Jag vet också vilken central betydelse den har för logistiken. Men samtidigt är det så att en region växer och ett skjutfält finns kvar. Den här problematiken har Försvarsmakten egentligen, tycker jag, lite egenrätt att bedöma i, och det ställer också kommunerna, Enköpings kommun, Håbo kommun och Upplands-Bro kommun, i ett lite prekärt läge. Det här förekommer inte bara i Mälardalen, utan diskussionen finns också på många andra ställen i landet. Jag är lite bekymrad över den här bristen på transparens, för det är enkelt att hävda riksintresse. Det är lite för enkelt för Försvarsmakten att säga: Vi behöver det här militära övningsområdet. Jag säger inte att det ska omlokaliseras. Jag bara konstaterar att det är väldigt mycket störningar, och det är svårt för kommunerna att ha en bra och konstruktiv dialog i de här sammanhangen. Jag tycker att det skulle vara mer önskvärt att Försvarsmakten faktiskt tog den här dialogen och gav kommunerna en chans att i något slags synergi hitta lösningar som fungerar. Nu är det bara en ansökan, och sedan kör man. Det skulle vara mycket enklare om man satte sig ned vid förhandlingsbordet och försökte hitta konstruktiva lösningar tillsammans. Jag vill fråga försvarsministern en gång till: Ser inte försvarsministern några utmaningar i det här? Finns det någon lite mer framkomlig väg för att hitta mer konstruktiva diskussioner och få en bättre och kanske smartare debatt än vad som är fallet i dag?
Fru talman! Försvarsmakten och dess organisation har genomgått en stor förändring och har genom försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 avvecklat över 60 övnings och skjutfält. Det innebär att en hel del mark har frigjorts tack vare detta, men det innebär också att de återstående skjut och övningsfältens betydelse ökar, liksom den möjliga användningen av dem. Det finns en önskan, och det är också så den politik som vi driver ser ut, att vi ska ha en försvarsmakt som är i användning på ett sådant sätt att den ska vara tillgänglig och ha hög beredskap. Då måste den ha möjlighet att utbilda, och den måste också ha möjlighet att öka utbildningstiden. Det är nog det som man kan se som en spegling i de här ansökningarna, nämligen att man vill ha en möjlighet att, om så skulle behövas, öka sin övningsverksamhet. Utan att gå in på själva ärendet vill jag säga att det här skjutfältet inrättades redan 1945. Som jag har förstått det har det byggts ut med fasta skjutfältsanordningar som gör att man kan gruppera staber och ledningsförband på fältet. Det är precis som Pyry Niemi säger att det i första hand är ledningsregementet som använder det, men andra förband kommer också och deltar i gemensamma, större övningar. Man använder skjutfältet för skjutövningar med både lös och skarp ammunition och med olika vapentyper. Det har använts i mer än 60 år, så det är inte en ny företeelse i sig. På den tiden fanns det ingen lagstiftning om miljöprövning. Som tur är har riksdag och regering varit kloka och antagit en miljöbalk och också tydligt bestämt sig för hur detta ska gå till och vilka intressen som ska vägas mot varandra. Jag håller med Pyry Niemi om att det är att eftersträva att ha en god samverkan och en god kunskap om varandras behov och att kunna ha en dialog. Jag tror att alla parter har nytta, både inför en prövning i allmänhet och för att kunna samexistera i olika kommuner, av att man försöker få förståelse för varandras behov. Jag håller verkligen med om att det är bra och någonting att eftersträva. Vi har som sagt ordningen för miljöprövningen, och inte minst det som Pyry Niemi tar upp om att det kan innebära bullerstörningar och begränsningar av friluftslivet. Syftet med prövningen är att väga in störningar av olika slag som verksamheten kan orsaka och sedan väga av intresset, i det här fallet Försvarsmaktens, av att få bedriva verksamheten. I en sådan här prövning får alla parter komma fram med sin syn på störningarna och sin syn på hur mycket man skulle vilja använda fältet. Som jag sade är riksintressena listade i miljöbalken, och där sägs också att om de kommer i konflikt med varandra går försvarsintresset före. Det innebär inte att Försvarsmakten därmed kan göra precis som de vill. Nu har både Försvarsmakten, berörda kommuner i det här fallet och ett antal enskilda överklagat miljöprövningsdelegationens beslut. Det här kommer alltså att återkomma, men jag kan inte kommentera själva ärendet i sak.
Fru talman! Jag uppskattar resonerandet från försvarsministern. Jag konstaterar att det inte bara kan bli, utan att det är miljöstörningar och buller i det här specifika fallet. Det är också problematiskt för kommunerna att när Försvarsmakten vill utöka antalet skjutövningar är det en signal tillbaka till kommunerna att det blir ännu mer begränsningar. I det här fallet blir det definitivt så om prövningen går igenom. Om Försvarsmakten vill ha en bra dialog - jag tror att det går att få - gäller det att bestämma sig i ett tidigt skede för att se över hur man kan skapa bra rekryteringsbaser. I det här fallet är det viktigt att få in många bra människor, speciellt i Enköping. Jag tror att försvarsministern och jag är helt överens om det. Men det hämmar å andra sidan tillväxten av bostadsbyggnation för att det finns buller-, säkerhets och riskavstånd. Nu hårdrar jag det lite grann, men det här är en problematisk bild som jag inte tror att Försvarsmakten i alla lägen tar hänsyn till när man gör sina olika ansökningar om miljöprövning för till exempel utökat skjuttillstånd. Sedan handlar det om logistik och samverkan vid övningstillfällen. Det är inte alltid så att vissa skjutfält hela tiden måste användas för vissa typer av aktiviteter, utan man kanske förlägga större skjutövningar till andra skjutfält som är mindre miljöstörande. Det där bekymret känner försvarsministern mycket väl till. Jag avser att återkomma i ärendet framöver, oavsett hur miljöprövningen landar. Den här frågan kommer att växa och väckas vidare. Det är jag helt övertygad om. Jag tackar försvarsministern för den här dialogen.
Fru talman! Jag vill gå tillbaka till grunden, till varför det finns militära skjutövningsfält. Det är för att Försvarsmakten på bästa sätt ska kunna utbilda och öva sina förband och på så sätt uppfylla de operativa krav som vi, inte minst från denna kammare, har ställt och ställer på Försvarsmakten. Då är utbildningen, möjligheten att kunna skjuta, att kunna röra sig med fordon och förband, mycket viktig just för att säkra vår försvarsförmåga. Vi ska också ha i åtanke att Försvarsmakten lämnat fler än 60 skjut och övningsfält. De har lämnat dem och sagt att de inte har behov av dem. Även det har varit en viktig diskussion, alltså att få det beskedet. Man säger således att man inte för säkerhets skull vill spara alltför många, och därför har man varit tydlig med att säga att man avvecklat fler än 60 övnings och skjutfält. När det gäller den nu pågående miljöprövningen hoppas jag verkligen att alla berörda parter har fått föra fram sina synpunkter och intressen. Sedan har vi en ordning för hur det hela ska avvägas. Till det kan läggas att man självfallet alltid är betjänt av att vara tydlig och kunna föra en dialog. Det gäller all verksamhet. Varken Försvarsmakten eller någon annan myndighet ska vara en ensam ö, utan verksamheten bygger i allra högsta grad på dialog och samverkan med andra myndigheter, kommuner, markägare och enskilda. Vi har en ordning, och precis som Pyry Niemi säger finns denna problematik. Man måste å ena sidan ha förståelse för den oro som kan finnas, samtidigt som vi, å andra sidan, har en ordning för hur det hela prövas. Det brukar slutligen utfalla ganska väl.